Fru talman! Vi ska nu behandla finansutskottets betänkande FiU18, som handlar om statliga arbetsgivarfrågor. Utskottet har behandlat elva motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2004. Motionerna tar upp frågor med anknytning till statens arbetsgivarpolitik. Det handlar bland annat om problematiken kring etisk och kulturell mångfald i statsförvaltningen, jämställdhetsaspekter, arbetsmiljön och sjukfrånvaron i staten. Motionerna handlar också om etiska regler för statstjänstemän, statliga pensionsförmåner samt myndighetschefernas bosättningsort. Utskottsmajoriteten anser att andelen statsanställda med annan etnisk och kulturell bakgrund än den svenska fortfarande är för låg. När det gäller jämställdhetsaspekter på den statliga arbetsgivarpolitiken anför utskottet att det är angeläget att regeringens arbete med jämställdhet i statsförvaltningen intensifieras och antar en mer operativ inriktning. Utskottet understryker också vikten av att skapa en attraktiv statsförvaltning med god arbetsmiljö. Fru talman! I detta betänkande finns åtta reservationer från Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet samt ett särskilt yttrande från Moderata samlingspartiet och Centerpartiet. Med detta överlämnar jag betänkandet för debatt.

Fru talman! Som ceremonielet bjuder konstaterar jag att Folkpartiet givetvis står bakom alla sina reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 4. Innehållet i den reservationen är att vi tydligare än utskottets majoritet vill framhålla statens roll som föredöme som arbetsgivare, framför allt när det gäller jämställdhet. Även om det ur jämställdhetsperspektiv finns en rad aspekter på hur staten agerar som arbetsgivare kommer jag i huvudsak att koncentrera mig på skillnaden mellan löner för kvinnor respektive män i statlig tjänst, dels därför att bland andra fackförbundet ST nyligen på ett förtjänstfullt sätt visat på löneskillnaderna mellan kvinnor och män vid ett antal statliga myndigheter, dels därför att lönerna hos en arbetsgivare säger en hel del om hur det är ställt med jämställdheten i övrigt. Jag hoppas i min framställning kunna visa på att varken de ambitioner staten har eller hur utvecklingen ser ut vittnar om ett tillräckligt engagemang eller ens att utvecklingen i särskilt stor utsträckning är på väg åt rätt håll när det gäller mer jämställda löner inom staten. Låt mig inleda med ett citat ur Arbetsgivarverket informerar den 25 augusti 2003 eller för den delen den 29 juni 2004. Formuleringarna är nämligen identiska. "Den viktigaste förklaringen till löneskillnaderna är att kvinnor oftare arbetar deltid, på lägre befattningsnivåer och inom yrken med lägre genomsnittslöner. Slutsatsen blir att även om all eventuell i lagens mening osaklig lönesättning försvann, skulle löneskillnaderna mellan kvinnor och män bara förändras marginellt." Sällan har den gällande könsmaktsordningen uttryckts tydligare än så. Staten som arbetsgivare flyr bakom att i lagens mening osakliga löneskillnader är marginella. Kvinnor arbetar oftare deltid, säger staten. Varför då? frågar Folkpartiet. Hur synliggör vi de förhållanden som gör att kvinnor i större utsträckning väljer att arbeta deltid eller tvingas till detta, och vad kan staten som arbetsgivare göra för att det i framtiden ska vara samma andel män som kvinnor som väljer eller tar ansvaret att arbeta deltid? Kvinnor arbetar oftare på lägre befattningsnivåer, säger staten. Varför då? frågar Folkpartiet och vill förändra de mekanismer som gör att det efter decennier av jämställdhetsarbete fortfarande är män som plockas ut till högre befattningsnivåer medan kvinnor hänvisas till de lägre. Kvinnor arbetar inom yrken med lägre genomsnittslön, säger staten. Vad gör vi åt det faktum att de yrken där det av tradition finns många kvinnor är sämre avlönade än de yrken där det av tradition arbetar många män? Vi måste ta fram en arbetsvärdering, säger Folkpartiet, som är bättre än den som vi har i dag. Arbetsgivarverket har dock rätt i sin analys. Det är de löneskillnader som är så kallat sakligt grundade som är huvudförklaringen till löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det är decennier av strukturer som är ojämställda som upprätthåller löneskillnaderna mellan kvinnor och män i statens tjänst såväl som på andra håll i yrkeslivet, och det är decenniers accepterande av dessa så kallat sakliga löneskillnader som gör att kvinnor än i dag har lägre månadslön, lägre livslön och därmed också lägre pensioner. Pengar är kanske inte allt för den som är anställd, men det är det tydligaste exemplet på hur den enskilda arbetsgivaren värderar sina anställda både som individer och som grupp. I staten är till huvuddelen "sakligt grundade" löneskillnader mellan kvinnor och män ungefär 15 %. Det är inte acceptabelt. Staten borde som arbetsgivare ha kommit längre. I Juseks arbetsmarknadsundersökning för 2004 visas att den genomsnittliga medianlönen för nyutexaminerade nyanställda akademiker är identisk, det vill säga 18 500 kr i månaden, oavsett om det är kvinnor eller män. För andra året i rad, alltså redan 2003 enligt undersökning, betalades nyutexaminerade statligt anställda akademiker lika vid nyanställning. Det kanske kan ses som ett framsteg, om än ett senkommet sådant, att det är först i början på tvåtusentalet som kvinnliga akademiker vid nyanställning i statens tjänst får lika mycket betalt som manliga. Tittar man däremot på vad som har skett efter ett år i yrkeslivet för statligt anställda akademiker är ordningen dock återställd. I Juseks undersökning för 2004 ser man att män med ett års anställning i genomsnitt betalas med 20 000 kr medan kvinnor betalas med 19 500 kr. De manliga akademikernas löneökning på ett år efter nyanställningen är alltså i genomsnitt 50 % högre än de kvinnligas. Så rättar vi inte till vare sig de så kallat sakliga eller de uppenbart osakliga löneskillnaderna inom staten. Staten måste bli en bättre arbetsgivare när det gäller jämställdhet, dels därför att statens anställda har rätt att förvänta sig en rättvis behandling oavsett kön, dels därför att mer jämställda arbetsplatser, som tar till vara varje individs färdigheter oavsett kön, får en bättre verksamhet. Inte minst måste det ske därför att det är viktigt att staten som arbetsgivare är en föregångare på jämställdhetsområdet både vad det gäller lön och på andra områden om riksdag och regering ska ha ett fortsatt förtroende när det gäller att ställa krav på andra arbetsgivare om ett mer jämställt arbetsliv.

Fru talman! Detta betänkande är, som ni har hört, ett betänkande som har elva stycken motionsyrkanden och åtta reservationer. Det är ett betänkande som tar upp alla frågor som har med arbetsgivaransvaret att göra och staten som arbetsgivare. Det är ju en mycket viktig uppgift att vara arbetsgivare. Inte minst jag är medveten om det eftersom jag tidigare har varit fackligt förtroendevald under en massa år och förhandlat tillsammans med arbetsgivaren. Arbetsgivaren har till uppgift att göra sitt yttersta för att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen och att ingen diskrimineras i detta. Alla ska må bra och också känna sig välkomna på sitt arbete. Grundläggande värderingar ska uppfyllas av staten och av alla myndighetschefer som är arbetsgivare. När vi i det här betänkandet tittar på den etiska och kulturella mångfalden i statsförvaltningen ser vi att staten i dag inte har nått det mål som vi har satt upp, att staten ska ha samma antal anställda som andelen personer med utländsk bakgrund utgör av Sveriges befolkning. Det skulle vara 17 %. Vi har inte kommit upp till det utan endast kommit upp till 10 1⁄2 %. Här finns det fortfarande mycket kvar att göra. Det är väl också en av de stora utmaningarna. Det är dessutom en fråga som vi har lyft fram i det här betänkandet och som staten som arbetsgivare måste jobba vidare med. Vi har i utskottet noterat att åtgärder nämns i myndigheternas årsredovisningar för 2003, och dessutom upprättar myndigheterna handlingsplaner för just detta ändamål. Jag vill vidare notera att utskottet i juni 2004 har uppmärksammat regeringen på att regeringen har undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och Saco om just insatser för bättre integration på arbetsmarknaden. Detta är en utmaning att genomföra, och vi kommer från utskottets sida att följa denna utveckling mycket noggrant. Över till jämställdhetsarbetet. Precis som Gunnar Nordmark sade är jämställdheten mellan kvinnor och män i dag kanske mer aktuell än någonsin efter att vi i går firade den internationella kvinnodagen och att vi under den allmänna debattimmen i dag på morgonen också debatterade detta stora och viktiga ämne. Jämställdhet handlar om rättvisa och fördelning av ekonomisk och politisk makt. Det handlar om demokrati, om att värdera kvinnor och män lika i alla avseenden. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Har vi nått dit vi vill? Nej, det är väl inte så att vi riktigt har full jämställdhet i samhället. Vi har en bit kvar att vandra i detta. Det beror på den maktstruktur som är så inarbetad i samhället i dag. Det tar tid för en sådan förändring. Det tar tid för denna maktstruktur att skifta fokus till att också se till att det blir jämställt. Men vi kan se att det har förbättrats, att arbetet som har gjorts också ger resultat. Det finns fler kvinnliga chefer i dag än vad det fanns förra året. Att ha jämställda styrelser inom staten hade vi uppnått redan förra året, men det har förbättrats ytterligare några procent sedan sist. Vad som däremot finns kvar att göra är att alla anställda ska ha lika lön för lika arbete. Precis som Gunnar Nordmark sade har vi fått uppgifter i medierna genom fackförbundet ST, Statstjänstemännen. Jag har ett pressmeddelande från Arbetsgivarverket som ifrågasätter en del av siffrorna som ST har tagit fram. Med statistik kan man visa det man vill. Jag ifrågasätter inte någon av siffrorna. Vi ska naturligtvis följa upp och se till att det blir rätt. Med statistik kan man också få fram vilka siffror man vill beroende på hur man räknar. Hursomhelst. Vi i finansutskottet är inte helt nöjda med att de uppgifter vi har visar att det finns löneskillnader. Vi kräver ytterligare insatser för att uppnå lika möjligheter till befordran och utveckling till samma lön. Jag vill också lyfta fram att utskottet ser positivt på att staten ordnar ett kvalitets och kompetensråd även under 2005. Det är ett chefsprogram speciellt för kvinnor på mellanchefsnivå. Det är ett viktigt arbete för att stärka kvinnor på mellanchefsnivå att förbereda sig för att söka högre tjänster. Det är utskottets mening i detta att jämställdhet mellan könen ska råda i hela det svenska samhället - och så även i statsförvaltningen med samma lön för samma arbete. Vi ska också titta på det stora ansvaret som arbetsgivaren har att se till att alla på jobbet också mår bra. Vi har haft och har fortfarande höga sjuktal i Sverige. Därför har vi också ett mål att halvera sjukfrånvaron till 2008. Staten ska vara ett föredöme även i dessa frågor. Mycket av dessa viktiga frågor handlar om bra ledarskap. Våra chefer inom staten ska erbjudas och genomgå kompetensutveckling, chefsutveckling, för att hantera alla dessa svåra frågor och uppgifter på bästa sätt. Det är ett arbete som hela tiden fortgår inom staten. Som en annan del i strategin för ökad hälsa i arbetslivet inrättades 2003 arbetsgruppen Hälsa i staten. Det är ett forum för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro i statens tjänst. Regeringen aviserar också i sin inledning till budgetpropositionen för 2005 en kraftsamling för ökad hälsa inom den statliga sektorn. Under de närmaste åren ska statsförvaltningens arbete att skapa en attraktiv och effektiv förvaltning stärkas i syfte att verka för målet att halvera sjukfrånvaron till 2008. Med det, fru talman, har jag tagit upp de viktigare delarna i detta betänkande. Det finns saker som har skett i positiv riktning. Det finns saker som behöver ytterligare åtgärdas. Det är vi medvetna om. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga motioner samt reservationer.

Fru talman! Jag vet om att Statens arbetsgivarverk har gjort invändningar mot vad ST har sagt. Det var det jag försökte lyfta fram i mitt anförande, det vill säga att man talar om de sakligt motiverade löneskillnaderna, som beror på gamla ingrodda strukturer som man inte har lyckats göra något åt. Det är fråga om att i större utsträckning rekrytera män som chefer, och de arbeten som kvinnor traditionellt sett befinner sig i värderas lägre än mäns arbeten. Det anses som sakliga löneskillnader. Jag lyfte också upp exemplet som Jusek har tagit fram, nämligen att efter ett år har män sprungit ifrån kvinnorna när det gäller lönesättning, trots att de under 2003 gick in på i genomsnitt samma lön. Det är också en oroande utveckling. Jag kan ta ett exempel till från Saco. Sacoanställda kvinnor och män följer varandra lönemässigt i statens tjänst fram till 29-30 års ålder. Sedan går det isär. Vi vet vad det beror på. Det beror på att i den åldern föder kvinnor barn. Vi vet att som föräldraledigheten fungerar diskriminerar den kvinnor lönemässigt. För statens del fortsätter lönediskrimineringen livet ut. Kvinnor - akademiker, statligt anställda - kommer aldrig i fatt sina manliga kolleger efter det att de har varit barnlediga. Vi vill markera med vår motion och reservation att det är viktigt att staten tar ett större ansvar att vara föredömlig som arbetsgivare, driver på mer. De myndigheter som har ansvar för en bättre statlig politik på detta område tar inte fullt ut sitt ansvar. Det hade varit bra om vi hade kunnat vara eniga om detta.

Fru talman! Jag betvivlar inte det ärliga engagemanget och åsikterna hos majoriteten i finansutskottet i denna fråga. Däremot hoppas jag att regeringen och statliga myndigheter i fortsättningen kommer att bli bättre på att leverera på området än vad man, tyvärr, hittills har varit.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av det särskilda yttrande som finns under rubriken Jämställdhetsaspekter på den statliga arbetsgivarpolitiken . Det är ett yttrande som Centerpartiet tillsammans med Moderaterna står bakom. I går var det, precis som föregående talare sade, den internationella kvinnodagen - en dag när det är fokus på jämställdhetsfrågor. Fortfarande är löneskillnaderna mellan kvinnor och män betydande. Kvinnor tjänar i genomsnitt 92 % av vad män gör, så visst behövs debatten och visst behövs attitydförändringar. Men det är i vardagsarbetet som förändringarna måste ske på ett konkret och aktivt sätt. Staten ska vara ett föredöme när det gäller att utveckla de enskilda medarbetarnas förmåga och möjligheter. Det handlar om att underlätta för både kvinnor och män att utvecklas på sin arbetsplats, att ta till vara den förmåga och kompetens som finns hos var och en oavsett kön. På det sättet kan vi bryta gamla attityder, och det underlättar för kvinnor att få ledande positioner i arbetslivet. Det känns angeläget att påpeka att om vi ska få till stånd attitydförändringar i synen på kvinnors roll på arbetsmarknaden krävs det att kvinnor synliggörs, att man blir sedd på sin arbetsplats och uppskattad för sin kompetens och kunskap. Det anser vi i Centerpartiet är ett bättre sätt än att kvotera in i olika verksamheter eller styrelser. Det är nedslående att läsa Statistiska Centralbyråns rapport om de stora skillnaderna i lön för statligt anställda. Man har undersökt 78 myndigheter, och på 63 av dem har kvinnor lägre lön än män. Löneskillnaderna kan variera, men det rör sig i vissa fall om ända upp till 3 000 kr i månaden. Visst kan man, som Agneta Gille sade, bevisa mycket med statistik, men här talar nog ändå siffrorna sitt tydliga språk. Inte heller inom Regeringskansliet är lönerna jämställda. Kulturdepartementet är ett exempel som man visar på i den här rapporten där männen tjänar betydigt mer än sina kvinnliga kolleger för likvärdiga arbetsuppgifter. Staten ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Därför är det allvarligt att det finns påtagliga löneskillnader mellan män och kvinnor hos de statliga myndigheterna. Särskilt allvarligt blir det när lika lön för lika och likvärdigt arbete är ett av fem fokusområden i regeringens handlingsplan för jämställdhet. Vad ger det för signal till andra aktörer på arbetsmarknaden om inte staten själv som arbetsgivare tar sin egen jämställdhetsplan på allvar? Blir signalen att inte heller de behöver ta ambitionen om lika lön för lika och likvärdigt arbete på särskilt stort allvar? Mot den här bakgrunden är det angeläget att utskottets förslag om att regeringens arbete med jämställdhet i statsförvaltningen intensifieras och antar en mer operativ inriktning.

Fru talman! Regeringens företrädare Agneta Gille har varit i talarstolen och talat om att hon är ute och motionerar. Jag trodde att regeringen hade större ambitioner än så. Alliansen har tänkt vinna det här loppet, så vi kommer nog att köra om på uppfartssträckan. Det finns mycket kvar att göra, säger regeringens företrädare i dag, Agneta Gille, och det är väl tydligt att så är fallet. Låt mig återkomma till det om någon minut. Jag har fyra konkreta fall där jag vill att Agneta Gille ger sitt gillande eller inte. Moderaterna har i detta betänkande lagt ett särskilt yttrande tillsammans med Centerpartiet som vi precis har fått beskrivet för oss, om jämställdhetsfrågorna, och där det konkret handlar om att regeringen måste gå från ord till handling. Agneta Gille och jag har tidigare talats vid i de här frågorna, och vi har då också talat om att vi ska gå från ord till handling. Tidigare har Agneta Gille talat om för mig att hon vill gå från ord till handling. Men när är det då dags att göra detta? Jag börjar fundera om regeringen någon gång kommer att bli nöjd i de här frågorna. Eller kan de stå här om 20 år igen och säga att "vi håller på att arbeta med frågan och ber att få återkomma"? Staten ska vara ett föredöme. Ja, det är väl en självklarhet att det ska vara så. Vi tycker att även Regeringskansliet ska vara ett föredöme, självklart, för de policyfrågor och de beslut som tas och som man genomför. Fru talman! När det gäller statens arbetsgivarfrågor finns det en del smolk i bägaren. Det har Agneta Gille också valt att medge här i dag. Låt mig nu ta fyra exempel om detta så får vi se vad hon har att säga om det. Det första exemplet har det talats om här i dag, och det är den undersökning som fackförbundet ST redovisade förra veckan. På 63 av 78 myndigheter finns det inte lika lön för lika arbete. Att det är på det sättet måste vara oacceptabelt år 2005. Några har valt att räkna upp att det handlar om att det i ganska hög grad handlar om en del av Regeringskansliets departement, och så borde inte vara fallet. Det andra konkreta fallet är att vi före jul gjorde en djupenkät på Regeringskansliet där det visade sig att mobbning är ett stort problem. Är det ett föredöme att ha det på det sättet? Är det en bra statlig arbetsgivarpolitik? Det tredje konkreta exemplet är att kvinnor ratas från toppjobben i de statliga myndigheterna och de statliga verken. Det visade sig att det i regeringens policy står att män och kvinnor ska ha lika mycket makt och inflytande. Regeringen har haft det målet i tio år, och ändå visade det sig i den undersökning som kom strax före jul att verkligheten är en helt annan. De flesta männen har fortfarande regeringens chefspositioner, och av dem som utsågs år 2003 och år 2004 var det fortfarande klart flest män som utsågs till chefspositioner. Likaså är Sveriges tio högst betalda myndighetschefer alla män. Är detta att vara ett föredöme? Borde det inte vara lika lön för lika arbete även vad gäller chefspositioner inom staten? Det fjärde konkreta exemplet är från en interpellationsdebatt med just den ansvarige ministern för de här frågorna. Sven-Erik Österberg konstaterade att regeringen gör bedömningen att myndigheternas arbeten inom den statliga arbetsgivarpolitiken fungerar i huvudsak väl. Jag måste säga att det konstaterandet inte känns riktigt så bra, oavsett om vi tittar till förra veckans nyheter eller till det som varit det senaste halvåret. Man anser sig vara ett föredöme som arbetsgivare, och vi ligger ganska bra till i dag. Håller regeringens företrädare här i dag, Agneta Gille, med om detta? Jag skulle vara väldigt intresserad av att höra vad hon har att säga.

Fru talman! Jag kan lugna Cecilia Widegren med att den kontakten med regeringen sker varje vecka, så vi har fokus på frågan. Vi arbetar också för att nå fram till ett resultat. Det är väl i mångt och mycket så att vi vill ha ett snabbt resultat. Men hur får du ett så snabbt resultat med en tillsättning när det gäller anställda som vi måste hitta lösningar för? Arbetet pågår. Det har skett förbättringar, men på ett år kan vi inte vinna det här loppet. Det går inte, utan man måste ha flera år på sig för att få det resultat vi vill ha. Vi är nöjda med att vi hela tiden förbättrar resultatet. Men, Cecilia Widegren, jag ställde faktiskt frågan även förra året när det gäller kvinnorepresentationen i den borgerliga maktalliansen ute i kommunstyrelserna. Varför finns det kommunstyrelser som har noll kvinnorepresentation där de borgerliga har makten? Varför kan du inte svara på det? Och till exempel när det gäller utnämningar ska vi från partiernas sida nominera. Regeringens mål är att det ska finnas en kvinna och en man att välja mellan. Vi har fått ett uppdrag från regeringen, som parti, att utse en kvinna och en man, och vad gör Moderaterna? De utser inte en kvinna. De nominerar inte en kvinna och en man. Nej, de nominerar bara en person, och det är allra oftast en man. Med det resultatet, som då Moderaterna bidrar till, klarar man kanske inte att uppnå den jämställda styrelserepresentationen som man skulle vilja ha. Och ni bidrar till det. Jag vill ha svar på två frågor. Varför finns det kommunstyrelser som inte har någon kvinnorepresentation där de borgerliga har makten? Varför envisas ni med att nominera bara en person till uppdrag där regeringen vill ha en kvinna och en man? Ni nominerar nästan bara män.
Fru talman! Tack, Agneta Gille, för den motattacken! Det är väl svaret, så att säga, vad gäller mina konkreta exempel förut. Det finns egentligen inget svar. Man skäms nog i alla fall lite grann över att det faktiskt inte har gått bättre. Det är 2005 nu, och det borde ha hänt mer. Regeringen har haft tio år på sig vad gäller de här målen, och man har inte kommit längre. Man tycker att man ska ha mer tid. Du får ge den frihetliga alliansen i borgerligheten ett och halvt år så kommer vi att vinna nästa val och se till att det både finns goda kvinnor och män runtom i landets kommuner och landsting och även i den här salen. Det kan vi nog fixa på ett och ett halvt år. Men på tio år lyckades ni inte fixa detta, utan ni får nästan stå och skämmas här i dag. Sedan kan jag bara konstatera vad gäller utnämningar att regeringen måhända ibland ringer till ett parti och säger: Ni har att utse. Då har regeringen redan bestämt att de ska utse en man. Det kan ju faktiskt inte vara som så att det är regeringen som utser, i de andra partierna, vilka representanter det är som ska representera. Det torde väl ändå vara den interna partidemokratin som får avgöra detta. Men ge oss ett och halvt år, så vinner vi tillsammans nästa val och ser till att vi både sköter om statens arbetsgivarpolitik på ett bättre sätt och får en än bättre realitet och verklighet bakom alla de här orden.